Fru talman! De motionsyrkanden som behandlas i detta betänkande har samband med den nyligen genomförda skattereformen och den reformering av mervärdebeskattningen som var en viktig del av denna skattereform. Detta har ju också mycket flitigt berörts vid den behandling av inkomstskattefrågorna som nyligen avslutades. Jag skall försöka begränsa mitt inlägg till några av de frågor som tas upp i detta betänkande, och jag kommer att avstå från en allmän skattepolitisk debatt. Mervärdebeskattningen har genom beslut i denna kammare utvidgats till en generell och enhetlig beskattning av i princip all yrkesmässig omsättning av varor och tjänster. Endast något enstaka undantag har bibehållits. Vidare har de s.k. reduceringsreglerna slopats. Genom denna reformering uppnås även en ökad konkurrensneutralitet mellan egenregi och upphandling. Reformeringen av mervärdeskatten bidrar också till en inte alltför oväsentlig del av finansieringen av århundradets skattereform. Under såväl utredningsarbetet, propositionsskrivandet som riksdagsbehandlingen framförde de allra flesta grupper som fick en förändring av mervärdeskatten krav på undantag -- inte för alla naturligtvis, men den egna gruppen eller det egna området borde undantas, hörde vi från många företrädare. Problemet med ett undantag är dock att andra grupper kan framföra minst lika starka skäl för ett annat undantag. Riksdagsmajoriteten har förespråkat en konsekvent hållning, och principen är att mervärdebeskattningen skall vara en generell och enhetlig beskattning. Under den allmänna motionstiden i år väcktes motioner om undantag från eller förändringar i mervärdebeskattningen. Utskottsmajoriteten är dock lika konsekvent i dag som när kammaren behandlade förslagen i december 1989 och i juni 1990 och vill således inte tillstyrka några förslag om undantag från den generella mervärdebeskattningen. Till betänkandet har fogats 25 reservationer, och jag avser att kommentera bara några av dessa reservationer. Sjöräddningssällskapet var tidigare enligt ett särskilt stadgande i mervärdeskattelagen kvalificerat undantaget från mervärdeskatt. Detta innebar att sällskapet hade möjlighet att anskaffa livräddningsfartyg helt utan mervärdeskattekostnader. Skattereformsbeslutet innebar att detta undantag slopades. Först och främst vill jag framhålla att alla ledamöter i utskottet är eniga om att den verksamhet som sällskapet bedriver är en mycket viktig del av sjöräddningstjänsten. Riksdagens beslut om förändringar av mervärdeskatten innebär att det s.k. kvalificerade undantaget avskaffades för alla -- således även för Sjöräddningssällskapet. Utskottet vill inte införa detta undantag igen. Detta innebär dock inte att utskottet ställer sig avvisande till fortsatt stöd till sjöräddningssällskapets inköp av livräddningsfartyg. Utskottet anser att Sjöräddningssällskapet bedriver en viktig verksamhet för sjöräddningen i Sverige och har aldrig avsett att den nödvändiga reformeringen av mervärdebeskattningen skulle få negativa följder för denna verksamhet. Som utskottet framhåller i sitt betänkande borde sällskapet kunna få någon form av kompensation för den fördyring som uppkommit på grund av reformeringen mervärdeskatten. Utskottet förutsätter att Sjöräddningssällskapet tar initiativ till en framställning till regeringen om bidrag eller stöd, och naturligtvis räknar utskottsmajoriteten med att en sådan framställning får en välvillig behandling. Det är vidare så, att stiftelse och föreningsskattekommittén just nu arbetar med en översyn av skattereglerna för stiftelser och ideella föreningar. Utskottet anser att de frågor som har aktualiserats i de motioner som tar upp Sjöräddningssällskapets situation även bör övervägas av stiftelse och föreningsskattekommittén. Därför föreslår utskottet att motionerna överlämnas till denna kommitté. En annan fråga som vållat utskottet en del arbete är den mervärdeskattekostnad som uppkommer när försäkringsbolag i en koncern köper tjänster av varandra. Enligt utskottets uppfattning är undantag för försäkringstjänster i mervärdeskattelagen utformat på samma sätt som förutsätts i EGs sjätte mervärdeskattedirektiv. Någon särskild av mervärdeskatteskäl motiverad definition av begreppet finns inte vare sig i den svenska lagstiftningen eller enligt EG-rätten. Att i den svenska lagstiftningen vidga begreppet till att omfatta olika slags interna tjänster mellan försäkringsbolag skulle ge upphov till besvärliga gränsdragningsproblem och vara ett avsteg från de gängse principer som vi nyligen har antagit. I några EG-länder finns dock en möjlighet att i vissa fall tillåta en enda mervärdeskatteredovisning för företag som ingår i en särskild intressegemenskap. Härigenom kan mervärdeskattetransaktioner som sker inom denna gemenskap undvikas. Regler av detta slag innebär emellertid att skattesystemet blir mera komplicerat. Utskottet säger att det ändå är angeläget att behovet av denna möjlighet närmare undersöks och att det särskilt bör beaktas om frånvaron av en sådan ordning innebär konkurrensnackdelar för svenska företag. Utskottet förutsätter att regeringen uppmärksammar detta och tar de initiativ som kan erfordras. Utskottet föreslår även att detta skall ges regeringen till känna. Det tredje område som jag tänkte beröra är frågan huruvida vattenvårdsförbund skall jämställas med samfällighet för vattenreglering och ges möjlighet att dra av även den ingående mervärdeskatten som belöper på dessa. Utskottet anser visserligen att denna fråga bör lösas genom rekommendationer från riksskatteverket men förelår ändå att detta bör ges regeringen till känna. Fru talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Kjell Nordström har fel när han talar om Sjöräddningssällskapet och säger att det inte skulle finnas möjlighet att i fortsättningen göra undantag. Den möjligheten finns för dagstidningar, som fortfarande är s.k. tekniskt skattskyldiga. Både Kjell Nordström och Kjell Johansson har i krisutredningen tillstyrkt att dagstidningarna fortfarande skall vara skattebefriade. Man kan också hantera Sjöräddningssällskapets momsfrågor genom att göra sällskapet till s.k. tekniskt skattskyldig. Det har man hittills inte varit. Däremot har fartygen och underhållet av fartygen varit skattebefriade. Jag föreslog emellertid i mitt inlägg att Sjöräddningssällskapet skulle bli tekniskt skattskyldigt, eftersom det är det mest praktiska och det enklaste sättet att åstadkomma någonting med retroaktiv verkan. Det finns framför allt ingen anledning att i dagsläget ändra beskattningen för Sjöräddningssällskapet. Sällskapet är skattebefriat på grund av dess ideella status. Däremot kan det finnas anledning för den sittande utredningen att lägga fram förslag i den riktningen. Det finns ingen anledning att föregripa utredningen i det här avseendet. Vidare är det märkligt att Kjell Nordström inte med ett ord nämner turistnäringen, som är allvarligt hotad efter den förändring som genomförts. Turistnäringen har fått vidkännas stora volymminskningar. I Jämtlands län är en 25 procentig volymminskning dokumenterad. Och i huvudsak beror den på att momsen har höjts till 25 %. Inte med ett ord nämnde Kjell Nordström detta. Tusentals jobb har gått förlorade inom näringen, och arbetslösheten ökar. I de sysselsättningssvaga områdena, där turistverksamheten har stor betydelse, riskerar man en kolossal ökning av arbetslösheten. Men inte med ett ord nämner Kjell Nordström detta, trots att det berör så många människor, småföretag och en mängd anställda. Och dessa företag tvingas konkurrera med en omvärld som har en betydligt lägre mervärdeskatt. Hotellmomsen i Europa är Men i Sverige är momsen 25 % på allt detta. Men inte med en stavelse kommenterar Kjell Nordström detta. Det är förvånande. Jag är också besviken på utskottet, men jag får återkomma till detta senare eftersom min taletid är slut.
Fru talman! Jag tycker att det är tråkigt att Kjell Nordström inte ville föra någon skattedebatt i dag och att han inte ville diskutera principerna och skillnaderna mellan moms och inkomstskatter. Jag tycker att det skulle vara intressant att få veta om han tycker att det är rimligt att statsintäkterna t.ex. från momsen skall vara sju gånger större än från inkomstskatterna, såsom har blivit fallet efter skatteomläggningen. Jag anser inte heller att det som Kjell Nordström sade om genomförandet av skatteomläggningen var korrekt. Han får det att framstå som att alla som har krävt förändringar utgör något slags gnälliga grupper eller har stått för några särintressen. Jag kan hålla med om att vissa särintressen har kommit fram, men vi måste ha en helhetssyn på detta. Men både de motioner som har väckts och de grupper som har varit företrädda hos oss i skatteutskottet har visat på en hel del felaktigheter som har gått att rätta till. En del har redan redovisats här i dag. Jag tycker därför inte att den redovisning som Kjell Nordström gör är riktigt korrekt. Jag anser inte heller att man har genomfört en konsekvent skatteomläggning. Det finns ju en mängd undantag, förändringar och frågor som fortfarande inte är utredda. Före jul behandlade vi ju ett stort betänkande om kvarvarande frågor, men vi löste minsann inte alla kvarvarande frågor. Jag måste även säga något om sjöräddningen. Jag begär inte att Kjell Nordström skall kunna lämna svar. Men det finns ingen företrädare för folkpartiet här i dag. Och man kan undra om det beror på att folkpartiet visade sig något vacklande under utskottsbehandlingen. Nu ser jag emellertid att några folkpartister viftar här. Folkpartisterna kunde väl gå upp i talarstolen och redovisa sin syn på sjöräddningen. Det är nämligen märkligt att Kjell Nordström redovisar att man tycker att sjöräddningen skall kompenseras men att man inte vill fatta beslut om det. För mig framstår det som totalt obegripligt. Fru talman! Slutligen vill jag ta upp kollektivtrafiken. Det är märkligt att Kjell Nordström inte alls berör kollektivtrafiken. Men är det rimligt att man skall stödja en ökad satsning på och kollektivtrafik samtidigt som man höjer kostnaderna med 25 % för dem som skall utnyttja den? Jag tycker inte det, och jag tycker att Kjell Nordström skall redogöra för om han tycker det.

Herr talman! Jag är också mycket förvånad över att Kjell Nordström inte tog upp frågan om momsen på kollektivtrafik. Han talade om att en massa särintressen hade velat ändra på saker och ting. I företrädare det här fallet anser jag att det är fråga om utomordentligt viktiga särintressen, nämligen naturen, hälsan och livhanken. Jag tycker faktiskt att man kan beakta detta när man driver en politik som innebär att vägtrafiken skall öka kraftigt. Vi vet faktiskt vad som då händer i den fysiska miljön. Fler människor dödas och lemlästas på våra vägar, utsläppen förorsakar stora naturskador, osv., och detta kostar samhället mycket stora pengar. Samtidigt har vi i olika utskott under senare tid diskuterat hur man skall satsa pengar på kollektivtrafiken. Det har bl.a. talats om olika fonder. Näringsutskottet har i och för sig inte ställt sig bakom detta, men det är i varje fall fråga om mycket stora pengar som man är intresserad av att satsa på kollektivtrafiken. Det är visserligen för litet enligt vår uppfattning. Det har talats om 30 miljarder. Men samtidigt slår man alltså medvetet undan fötterna på den kollektivtrafik som man säger sig vilja främja. Detta är faktiskt politiskt absurt. Man borde kunna kräva en förklaring från socialdemokratin i denna fråga, eftersom socialdemokraterna faktiskt har talat en del om detta. Var folkpartiet står i dessa frågor vet jag inte. Det är ganska beklämmande. Socialdemokraterna måste emellertid ha en konsekvens i sin politik. Om socialdemokraterna vill främja kollektivtrafik, natur och miljö skall de göra detta, och då skall de inte införa moms på kollektivtrafik, eftersom de då motverkar vad de faktiskt har sagt i andra sammanhang. Det måste finnas en konsekvens i politiken. Den saknar vi. Socialdemokraterna kommer att ha mycket svårt att i valrörelsen försvara varför de vill skada miljön och människors hälsa samtidigt som de säger att de skall bygga ut kollektivtrafiken. Socialdemokraterna har en verklig chans. Avstå från moms på kollektivtrafik och se till att kollektivtrafiken byggs ut. Jag tror att det kommer att finnas ett stort stöd för det i Sveriges riksdag och bland Sveriges folk.

Herr talman! Karl-Gösta Svenson undrade varför man inte kan göra sjöräddningen tekniskt skattefri på samma sätt som tidningarna. Det är ingen särskilt bra metod som man har på tidningarna. Vi har den, och vi har valt den. Men om vi skulle utvidga detta till att gälla sjöräddningen vågar jag säga att Karl-Gösta Svenson om några månader skulle kunna stå här igen och peka på något lika angeläget område. Då är det bättre att välja en annan metod som innebär att vi har en enhetlig beskattning och ger stödet i en annan form. Karl-Gösta Svenson var något irriterad över att jag inte hade nämnt turistnäringen. Jag vet inte varför. Vi diskuterade ju den för några månader sedan här i kammaren. Och såvitt jag kan se är det inte så många som är intresserade av dessa frågor om man tittar på läktaren. Låt mig emellertid fråga om det verkligen är bara mervärdeskatten som har minskat turismen uppe i fjällen. Kan det inte på något sätt ha med snöbristen att göra? Det kan vara intressant att höra Karl-Gösta Svensons uppfattning. Jag har tidigare hört företrädare för moderaterna säga att skattetrycket ökar. Men under de år som skattetrycket har ökat i Sverige har turismen i Sverige också ökat. Antalet gästnätter under de senaste tio åren har ökat med 47 %. Då skulle man enligt statistiken kunna säga att vad som är bra för turismen är att öka skatten, men det tror jag inte. Men Karl-Gösta Svensons resonemang haltar något. Jag vill till Maggi Mikaelsson tala om varför jag inte vill diskutera skatteprinciperna. I fyra timmar har man här i kammaren hållit på att diskutera ett annat betänkande om skatteprinciper, och därför tyckte jag att vi kunde begränsa oss något. Maggi Mikaelsson sade att det visserligen har funnits vissa särintressen. Om Maggi Mikaelsson studerar remissvaren som gällde det betänkande som kommittén för indirekt beskattning lyckades producera så svarade alla remissinstanser ungefär på samma sätt, nämligen att den allmänna principen var bra -- man ställde upp på en reformering av skattesystemet -- men att undantag på just deras område skulle göras. Alla var nog lika goda särintressen vid den remissrundan. Jag vill även säga något om kollektivtrafiken. Säg inte att kostnaderna för kollektivtrafiken har ökat med 25 %. Statens pris och konkurrensverk uttalade i ett pressmeddelande den 8 januari 1991 att kostnaderna för kollektivtrafiken beroende på skattereformen borde öka med 4,6 %. Det är viktigt att vi håller oss till de rätta talen. Jag skulle också till Carl Frick vilja säga att kollektivtrafiken varken lever eller överlever beroende på frågan om mervärdeskatt. Om vi ser på länstrafikbolagen så är ungefär 50 % av deras intäkter bidrag från landsting och kommuner. Kollektivtrafiken är beroende av fungerande samhälleligt stöd av olika slag. Och då är det viktigt med en samhällsekonomi som kan bidra till att vi får tillväxt i ekonomin och kan ge stöd till kollektivtrafiken. Och denna skattereform kommer på sikt att kunna ge oss sådana resurser att vi kan stödja kollektivtrafiken mer, det är jag övertygad om.

Herr talman! Sjöräddningen är någonting speciellt, Kjell Nordström. Så länge vi har haft mervärdeskatt och moms har sjöräddningen varit undantagen från skatteplikt. Det är någonting helt annorlunda. Därför skall vi fortsätta att låta Sjöräddningssällskapet vara skattefritt. Av speciella skäl, därför att man arbetar ideellt, har man haft denna favör. Sjöräddningssällskapet gör ett enormt arbete inom sjöräddningen. Låt Sjöräddningssällskapet få momsbefrielse. Det är det enklaste, låt Sjöräddningssällskapet få befrielse på samma sätt som tidningarna. Sedan till turistnäringen. Det är beklämmande att höra att Kjell Nordström. Det finns inget intresse för turistnäringen, säger han och vänder sig om, det finns inga på läktarna. Tusentals människor inom turistnäringen är i dag utan arbete, och tusentals människor har förlorat sina arbeten på grund av volymminskningen inom turistnäringen. Vad säger Kjell Nordström till dessa människor? Vad säger Kjell Nordström till de småföretagare runt om i Sverige som i dagsläget kämpar frenetiskt mot en försämring av ekonomin och en sjunkande volym, bl.a. beroende på momshöjningen? Vad säger Kjell Nordström och socialdemokraterna till dessa människor? Vad säger Kjell Nordström till människorna på Gotland och i Jämtland och Jämtlands län delvis beroende på att turistnäringen har minskat med 25 %? Jag delar Kjell Nordströms uppfattning att en del naturligtvis beror på att vi har haft litet snö där uppe i år, men i huvudsak beror det på momshöjningen. Detta har bekräftats av turistprofessorn i Östersund som i flera tidningsartiklar och i debatter har uttalat sig. Varför är då det enda receptet -- det har inte Kjell Nordström nämnt i dagens debatt, men i betänkandet finns det med hela tiden -- att SIND skall utreda saken. När huvudbetänkandet om mervärdeskatteändringen lades fram hette det att SIND skulle återkomma. Då är det nya bidrag som gäller. Varför inte inse att beslutet var felaktigt? Det är bara en sak som gäller: Sänk skatten, sänk turistskatten, så att vi blir konkurrenskraftiga gentemot omvärlden och så att folk kommer till
Herr talman! Jag talar inte om kollektivtrafikens överlevnad eller inte. Men enligt beräkningar av kommittén för indirekta skatter räknade man med att den spårbundna kollektivtrafiken skulle minska med ungefär 15 % vid införande av moms på kollektivtrafik. Detta var mycket allvarligt med tanke på vår miljösituation och den miljösituation som kan tänkas framdeles. Vi vet att transportarbetet i samhället ökar, och därför kan man förvänta sig att människorna åker mycket mer på vägarna. Vi vet också precis vilka konsekvenserna blir. Det viktiga är att försöka öka kostnadsskillnaden, så att det blir en fördel för kollektivtrafiken och så att fler människor kan åka kollektivt. Kollektivtrafiken måste bli attraktiv, med bra priser och med turer då människor verkligen behöver åka. Då skall man naturligtvis inte införa skatter som innebär att grunden för en långsiktigt väl fungerande kollektivtrafik slås undan, samtidigt som man säger att det är på detta område som det skall satsas mycket pengar under de närmaste tio åren. Det finns alltså en grundläggande ologik i att säga att man skall satsa stora pengar på kollektivtrafiken, därför att man anser det vara nödvändigt, och samtidigt rasera grunden för den genom att höja priserna så kraftigt. När det gäller Gotlandstrafiken kan jag tala om att kostnaderna faktiskt har stigit med 35 %. Beträffande många länstrafikbolag kan jag nämna att jag har sett uppgifter om mellan 10 och närmare 30 % höjning. Det finns kanske ännu högre procenttal. Om de har överstigit SPKs gräns är en sak, men de faktiska prishöjningarna är utomordentligt stora och därför allvarliga för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Därför är det angeläget att momsen på kollektivtrafiken till lands och sjöss tas bort.
Herr talman! Jag vill bara helt kort på nytt fråga Kjell Nordström om sjöräddningen: Varför kan vi inte fatta beslut i dag, varför måste vi slänga över bollen till Sjöräddningssällskapet? I praktiken är vi ju eniga om att Sjöräddningssällskapet skall få sin kompensation för de ökade kostnaderna. När det gäller kollektivtrafiken och persontransporter skulle jag om jag vore Kjell Men Kjell Nordström kan inte ställa några frågor, eftersom han tillsammans med moderaterna har varit med om att ta bort förutsättningarna för troligtvis en av de stora turistnäringarna när det gäller inlandet.
Herr talman! I utskottet är vi mycket överens om det fantastiska arbete som Sjöräddningssällskapet utför. Med utskottets skrivning och naturligtvis med de kontakter som majoriteten har med regeringskansliet kan man kanske utan onödig byråkrati få bollen att rulla. Jag tror att det litet grand kan handla om en strid om påvens skägg. Vi är lika överens om att sjöräddningen på ett eller annat sätt skall få stöd. Beträffande satsningarna på turistnäringen måste jag säga till Karl-Gösta Svenson att är det Gotland, Jämtland och Härjedalen som skall stödjas, det var dessa som han nämnde, är naturligtvis en allmän sänkning av momsen på restauranger ett dåligt stöd för dem. Det blir ett stöd för i första hand Stockholm. Vill man göra ordentliga insatser på dessa områden skall man naturligtvis ha en generell mervärdeskatt, men i andra former stödja de regioner som behöver separat stöd. Inom SIND pågår det ju en utvärdering, och vi får väl se vilket förslag SIND kommer fram till. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att turismen i Sverige ökade med 47 % under åren 1979--1989. Kamrater till Karl-Gösta Svenson har tidigare i dag talat om att skattetrycket har ökat så eländigt här i landet, men trots det ökade turismen under den nämnda tidsperioden. Skulle man gå efter ökningssiffrorna, borde man kanske öka skattetrycket. Ökar man skattetrycket, ökar turismen! Karl-Gösta Svenson skakar på huvudet, och jag tror att vi kan vara överens om att vi naturligtvis inte skall göra på det sättet. Men det är litet farligt att måla upp den bild som Karl-Gösta Svenson målade upp. Låt mig peka på en sak där jag tycker turistnäringen har gjort fel. Kanske har man alltför mycket talat om de hemska saker som har inträffat. Ser vi på gruppen jordbrukare som inte förde någon debatt om att mjölkpriset skulle stiga vid årsskiftet, finner vi att det där inte alls har blivit de konsekvenser som man fruktade. Det finns alltså en risk när branschen själv talar om hur eländigt dyrt det är. Inom turistbranschen är man litet oenig om hur kampanjen har bedrivits på det området. Sedan vill jag säga till Carl Frick, att när SPK lämnade sitt meddelande i början av januari, fick det en del effekter. En sådan blev att Stockholms lokaltrafik i stora annonser talade om hur mycket priset skulle komma att höjas på grund av momsen. När man fick klart för sig hur det förhöll sig fick man backa litet.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att säga några ord om sjöräddningen, eftersom den ligger mig varmt om hjärtat. Flera talare har nämnt hur det gamla anrika sällskapet för räddning av skeppsbrutna, som grundades för nästan 85 år sedan, finansieras genom frivilliga bidrag och om hur 20 000 personer stöder föreningen genom medlemsavgifter, hur 29 stödföreningar på olika sätt samlar in pengar och hur man får bidrag och donationer från en bred allmänhet. Sjöräddningen förfogar i dag över 54 räddningsenheter på 32 sjöräddningsstationer, alltifrån Holmsund i norr till Fjällbacka på västkusten hemma i min skärgård och i de tre största sjöarna. 300 frivilliga räddningsmän ställer upp, och verksamheten har endast 12 heltidsanställda förutom administrationen som består av 5 personer i Göteborg plus en utbildningschef i Sölvesborg. Allt detta sker utan ett öre i bidrag från staten. Det är idealister som ställer upp, både de som tjänstgör som frivilliga räddningsmän och de som genom insamlingar, donationer och bidrag finansierar verksamheten. Skärgårdens och kustens folk har alltid slagit vakt om sin sjöräddning. Man har känt stolthet över vad den har uträttat i storm, kyla och när förhållandena varit de sämsta. Skärgårdsfolket har varit stolt över att kunna bygga upp en räddningsorganisation där många har bidragit ekonomiskt, men fiskar och skärgårdsfolket har bemannat båtarna. Skatteuppgörelsen, som drabbat många orättvist, slog även ned på sjöräddningen. Socialdemokrater och folkpartister belade sällskapets utgifter med moms, vilket kommer att innebära att 3--4 milj.kr. av de medel föreningen samlar in går till statens kassa. Många, även jag, trodde att det var ett förbiseende som kunde rättas till. Men så var tydligen inte fallet, och det visar behandlingen av motionerna i ärendet. Sjöräddningssällskapet får ta initiativ till bidrag eller stöd från staten, skriver utskottets majoritet. Alternativet är nedskärning av verksamheten. Hur det skall gå till har utskottet ingen åsikt om. Jag är rädd för att utskottsmajoriteten är på väg att riva ned och förstöra något värdefullt, som fungerat väl och stått för insatser som inte kan värderas i pengar. Tror utskottets majoritet att 300 skärgårdsbor är beredda att ställa upp frivilligt för en ringa ersättning när deras insatser inte värderas högre? Tror man att människor är beredda att donera och stödja ekonomiskt när staten tar 25 % av deras en gång beskattade pengar? Det räcker inte med att det skapas missnöje och avoghet ute bland människorna. Det kan bli en dyr affär för staten, eftersom Sverige har gjort internationella åtaganden. Det är åtaganden som innebär att vi måste ha en organiserad sjöräddning, vem som än skall betala den. Många är i dag besvikna, kanske mest på folkpartiet liberalerna, vars folk i skärgården gjort stora insatser, men som nu ser verksamheten hotad. Jag tänker särskilt på kapten Hans Hansson i Göteborg, vars namn är förknippat med sjöräddningen efter det att han i hela sitt verksamma liv har arbetat med att bygga upp verksamheten till vad den är i dag. Vad tycker han om sina partibröders och partisystrars ställningstagande? Vi kräver tillsammans med centerpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet i reservation 24 full kompensation. I ett särskilt yttrande har moderaterna gjort sina ståndpunkter klara. Man finner inte någon anledning att tvinga in denna ideella verksamhet i ett statligt beroende. Vi kommer därför att kräva befrielse från mervärdeskatten från den 1 juli 1991. Vi begär befrielse i överensstämmelse med vad som gäller inom EG. Om inte regeringen återkommer med förslag av denna innebörd kommer vi att på nytt ta upp våra krav. Jag yrkar bifall till reservation nr 24.

Herr talman! Propositionen om förhandsbesked och dispenser i skattefrågor innehåller en del positiva förslag som bl.a. är ägnade att tillgodose ett krav som vi moderater länge drivit, nämligen att korta den många gånger helt orimligt långa handläggningstiden. Det säger sig självt att om en förfrågan om förhandsbesked i en skattefråga besvaras först efter ett år eller kanske t.o.m. efter ännu längre tidsutdräkt, då kanske frågan inte längre är aktuell och svaret därmed av begränsat intresse. Några åtgärder som syftar till att korta handläggningstiden är att den nya skatterättsnämnden, liksom fallet är när det gäller lagrådet, har beslutanderätt om minst tre ledamöter är närvarande, förutsatt att de då är ense om utslaget. Enligt nuvarande ordning fordras det i allmänhet fyra eller fem närvarande ledamöter. Positivt är också att en del dispensärenden flyttas ner från den nuvarande rättsnämnden, där en betydande del av nämndens resurser tagits i anspråk, till skattemyndigheten. Riksskatteverket skulle här utgöra överklagandeinstans. Att korta handläggningstiden är enligt vår uppfattning så betydelsefullt att en längsta handläggningstid på sex månader bör införas. Det är möjligt att de i propositionen föreslagna åtgärderna räcker för att korta ner handläggningstiden till denna nivå. Blir så inte fallet ankommer det på regeringen att vidta erforderliga åtgärder. Det önskvärda vore en längsta tid på tre månader. Rättssäkerheten ökar genom att den nya skatterättsnämnden bryts ut ur riksskatteverket. Detta är bra, men enligt vår uppfattning bör även nämndens kansli skiljas från riksskatteverket, varigenom förtroendet för nämndens oväld skulle öka. I propositionen föreslås också att riksskatteverket i de flesta fall skall föra det allmännas talan. Vi är av den uppfattningen att det allmännas talan liksom när det gäller vanliga skattemål skall föras av ett fristående allmänt ombud. Att det allmännas talan i regeringsrätten enligt nuvarande ordning ensamt förs av riksskatteverket tycker vi inte heller är tillfredsställande. Avslutningsvis tar jag upp en fråga som beklagligtvis inte blev föremål för skatteutskottets behandling, eftersom motionen av någon ännu icke utredd anledning kommit på avvägar. Därför har vi nödgats ta upp frågan i ett särskilt yttrande. Förslaget i motionen gällde att bereda riksskatteverket möjlighet att begära förhandsbesked i skattefrågor. Detta hade varit önskvärt för att kunna skapa ett prejudikat. Den nu gällande möjligheten att få fram ett ofta erforderligt prejudikat är att driva ett enskilt skatteärende hela vägen genom länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt, ett förfarande som knappast kan betecknas som enkelt och smidigt och som definitivt inte är tillfredsställande när det gäller att slå vakt om den enskildes integritet. Som det nu blev hade vi alltså ingen möjlighet att agera i denna fråga, utan det får anstå till nästa gång motionsrätt föreligger. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Det finns en grundläggande princip i svensk processföring, nämligen att domstol eller myndighet vars beslut omprövas inte bör uppträda som part i högre instans när saken prövas på nytt. Den principen har vi från folkpartiet liberalerna hävdat sedan lång tid tillbaka. Det allmännas processföring bör också skötas av ett fristående allmänt ombud i både länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt. Vi vidhåller naturligtvis den uppfattningen och anser i konsekvens med det att det allmännas talan bör hanteras av ett allmänt ombud också när det gäller förhandsbesked i skattefrågor. Vi ser det som synnerligen angeläget att ett ombud skall ha en gentemot myndigheten självständig och oberoende ställning. Vi tycker det är positivt att riksskatteverkets nämnd för rättsärenden, rättsnämnden, bryts ut från verket. Det ökar dess självständighet. Men enligt vår uppfattning bör också nämndens kansli skiljas från riksskatteverket. Det blir annars något av en halvmesyr, om kanslipersonalen fortsätter att vara anställd av riksskatteverket. Vi tycker också att det är viktigt att väntetiderna är så korta som möjligt för dem som väntar. Det gäller naturligtvis också dem som väntar på förhandsbesked i skattefrågor. Målsättningen måste vara att handläggningstiden skall vara högst tre månader. För att sätta press på handläggningen av ärenden menar vi att det bör införas en maximal handläggningstid på sex månader. Det skulle alltså inte få ta längre tid än sex månader. Folkpartiet är i det här betänkandet med på tre reservationer, reservationerna nr 1, 2 och 3, men för att spara kammarens tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Jag dristar mig att begära ordet, trots risken att få ännu ett spontant instämmande från professor Hegeland. Torsten Karlsson säger att han tycker det är fel att föreslå en nyordning när den gamla ordningen varit i kraft bara några månader. Men om man anser att något är mindre bra och det nu gives möjlighet att motionera i anslutning till propositionen, tycker jag att vi är i vår fulla rätt att göra det. I majoritetsskrivningen står: ''Man kan dessutom förvänta att höjningen av ansökningsavgiften bidrar till att hålla tillbaka antalet ansökningar om förhandsbesked.'' Jag hoppas att man inte har höjt beloppet för att dämpa frekvensen i ansökningstillströmningen beträffande förhandsbesked -- det vore mycket olyckligt. Eftersom det i propositionen står att det handlar om en anpassning till penningvärdet hoppas jag att det inte finns någon sådan avsikt genom att skriva på detta sätt. Det vore naturligtvis bra om Torsten Karlsson kunde ge mig rätt i den förmodan.

Herr talman! Risken att inte kunna nå upp till Hugo Hegelands krav på spontanitet tar jag, när jag nu går upp och talar om skogsvårdsavgift. Alla fastigheter som har ett taxerat skogsbruksvärde betalar i dag en skogsvårdsavgift på 8 " på detta värde. Avgiften förs upp på den slutliga skattsedeln och är avdragsgill. Själva namnet skogsvårdsavgift antyder vad pengarna ursprungligen var tänkta att användas till, nämligen specifikt skogspolitiska åtgärder, och då egentligen av vårdande karaktär. I dag är det väl knappast någon större osanning att påstå att avgiften är av helt klar fiskal karaktär. Det är med andra ord en skatt -- en skatt som av många skogsägare uppfattas som betungande och många gånger också mycket orättvis. Folkpartiet liberalerna är naturligtvis väl medvetet om att, precis som utskottsmajoriteten skriver, en skogspolitisk kommitté arbetar med denna fråga och att kommitténs arbete skall avslutas i mitten av I motion Sk387 föreslår vi nu en halvering av skogsvårdsavgiften till 0,4 % av skogsbruksvärdet, att gälla från den 1 juli i år. Denna sänkning kan naturligtvis ske oavsett om en översyn pågår eller inte. Vad som sedan skall ske med avgiften på längre sikt får utredningsarbetet utvisa, och så får riksdagen i sinom tid ta ställning, när arbetet redovisats för oss. I folkpartiets motion, yrkande 2, pekar vi på ett annat problem som berör skogsvårdsavgiften efter 1992 års nya fastighetstaxering på lantbruk. Jag är medveten om att denna fråga behandlades så sent som i skatteutskottets betänkande 6 från november 1990. Då nöjde vi oss från folkpartiets sida med ett särskilt yttrande, men nu vill vi gå litet längre. I vår reservation 2 begär vi förslag från regeringen att de nya taxeringsvärdena 1992 inte skall få slå igenom på skogsvårdsavgiftsuttaget. Nuvarande beräkningssätt skulle naturligtvis då innebära avsevärda skattehöjningar och således även kostnadsökningar för svenskt skogsbruk, och det är ju någonting som vårt land definitivt inte är betjänt av. Utskottet skrev i höstas att översynen borde beakta kommande ändrade värdenivåer vid fastställandet av procentsatsen. Nu säger utskottsmajoriteten att den skogspolitiska kommittén bör lämna förslag till ''eventuella förändringar'' efter nästa års fastighetstaxering. Denna skrivning kan vi från folkpartiet liberalerna inte ställa upp på, utan vi begär alltså i reservation 2 att de nya taxeringsvärdena inte skall tillåtas slå igenom på avgiftsuttaget. Detta vårt förslag är en princip som jag tycker att alla borde kunna ställa upp på. Det kan ju utan vidare förutses att taxeringen 1992 i många fall kommer att innebära kraftiga höjningar av taxeringsvärdena -- något som i och för sig redan det innebär ett högre skatteuttag allmänt sett. Att sedan smyga in en ytterligare höjning genom skogsvårdsavgiftens konstruktion är inte och kan aldrig bli acceptabelt. Skogsnäringen är mycket viktig för vårt lands ekonomi och bör i stället ges goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar inför framtiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Det är inte fråga om något vankelmod från moderaterna, Rolf Kenneryd. Vi föreslår visserligen kraftiga skattesänkningar i vår partimotion om skatter, men det är många skatter som vi vill sänka, och då måste vi också se till att ha täckning för våra förslag. Det innebär att även vi får gneta på miljonerna. Men vår helhetsbedömning när det gäller beskattning av jord och skogsbruk är mycket positiv för småföretagare, för jord och skogsbrukare och för landsbygden. I vårt skattesänkningsförslag ingår en till en tredjedel slopad fastighetsskatt, vilket påverkar lantbrukarna. Vi säger vidare att vi vill slopa fastighetsskatten i dess helhet liksom vi till fullo vill slopa löneskatten och förmögenhetsskatten. Inför detta år börjar vi dock med en fjärdedel. Vi vill inte beskatta det arbetande kapitalet alls. Vi vill återinföra underskottsavdragen i sin helhet, och vi vill återinföra avdragsrätten för mangårdsbyggnaderna. Vi sänker arbetsgivaravgifterna med 4,5 %, vilket är positivt för småföretagare och positivt i ett läge med ökande arbetslöshet. Vi vill också permanenta nuvarande skogskontoregler. Dessutom vill vi under hela 1990 talet fortsätta att sänka skattetrycket med ungefär 1 % per år. Detta är positivt för Sverige, för dess medborgare, för skogs och jordbrukare i landet och för en gynnsam utveckling av svensk landsbygd. Vi vill slutligen avveckla skogsvårdsavgiften under en tvåårsperiod. För år 1991 har vi exakt samma avgiftsuttag som centerpartiet.
Herr talman! Enligt min uppfattning finns det ingen mer angelägen åtgärd för att lätta skattetrycket för skogsbrukare än att avskaffa skogsvårdsavgiften. Jag har satt värde på att vi har kunnat vara överens om det tidigare. Jag sätter också värde på de utfästelser som Karl-Gösta Svenson har gjort här och nu om att vi åter skall kunna bli överens på denna punkt. Det tror jag Sveriges skogsbrukare är betjänta av.

Herr talman! Innan jag gick hit bläddrade jag i en broschyr som jag tror att Svenska arbetsgivareföreningen har gett ut. Blicken fastnade på ett diagram som visade att skattetrycket under det senaste året hade minskat med 1 %. Det här är således en pålitlig källa för vår moderate kollega i skatteutskottet. Vi är alltså på väg att sänka skattetrycket. Herr talman! Frågan om skogsvårdsavgiften, som vi nu behandlar, har varit föremål för riksdagens ställningstagande varje år under de senaste åren. Då som nu har frågan aktualiserats under den allmänna motionstiden, och samma yrkande har ställts. Frågan är om det inte också är samma motionärer som har ställt yrkandena. motioner om skogsvårdsavgiften. En del motionärer har yrkat att avgiften helt skall slopas, medan andra inte vill gå lika långt i ett första steg. I stället har de yrkat på en nedsättning av avgiften. Skogsvårdsavgiften infördes ursprungligen för att finansiera verksamheten i skogsvårdsstyrelserna. I samband med 1979 års skogspolitiska beslut breddades dock användningsområdet så att avgiftsmedlen skall användas för ändamål som är till nytta för skogsbruket som sådant eller så att alla skogsbrukare kan få ta del av avgiften. För sju år sedan slog den här församlingen fast att skogsvårdsavgiften skall betraktas som skogsägarnas bidrag till allmänna intressen i vid mening för vårt skogsbruk. Avgiftens storlek är för närvarande, som här har sagts, 8 promille av det fastighetstaxerade skogsbruksvärdet. Avgiften är därtill avdragsgill vid taxeringen. Skatteutskottet har berett jordbruksutskottet möjlighet att yttra sig över de 15 motionerna. En majoritet i jordbruksutskottet har i sitt yttrande föreslagit att motionerna skall avslås. Det främsta motivet för det ställningstagandet är regeringens beslut av den 21 juni förra året om tillsättande av en parlamentarisk kommitté med uppgift att utvärdera skogspolitikens mål och medel.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

Herr talman! Det diagram som Bruno Poromaa hade fått tillfälle att beskåda måste ha varit en synvilla. Självklart får man sådana effekter när man förändrar momsuttaget på kommunerna. I och med att de får full avdragsrätt för all mervärdeskatt och skall betala den på annat sätt blir det sådana tekniska effekter på skattetrycket, som ändå i princip vidmakthålls. Det blir alltså ingen förändring i det avseendet. Skogsvårdsavgiften är ingen avgift, Bruno Poromaa, utan det är en skatt. Det glädjer mig att de tre borgerliga partierna är eniga om detta. Vi vill direkt halvera den och förhoppningsvis på sikt, tillsammans med folkpartiet i en ny regering, avveckla densamma. Det är orimligt med en särskild förmögenhetsskatt som det egentligen är fråga om. Den tar bort 50 % av det samlade skogsnettot för skogsnäringen.

Herr talman! Jag skall ställa en fråga till Bruno Poromaa om höjningen av taxeringsvärdena nästa år. Är vi överens om att en oförändrad procentsats betyder större skatteuttag vid höjda skogsbruksvärden? Om vi är överens om det, och det bör vi vara, då bör vi också vara överens om vårt yrkande nr 2, att de nya taxeringsvärdena inte får smyghöja skatten. Det bör vara lätt att ställa upp på det. Därmed bör åtminstone ordet ''eventuella'' utgå ur texten. Annars accepterar man en höjning av denna skatt även med nuvarande system, och det kan rimligen inte vara till gagn för skogsbruket.
Herr talman! Jag ber om överseende med att jag låter litet grov i rösten, men jag har varit förkyld en tid. Skogsvårdsavgiften är ingen skatt i det ordets bemärkelse. I så fall skulle det vara den enda specialdestinerade skatt som vi har. Som svar på Leif Olssons fråga vill jag säga att vi är överens om de konsekvenser han talar om. Utredningen har som sagt i uppgift att se över saken och lägga fram förslag till förändringar. Det vore intressant att få veta hur ni har tänkt att de skogliga åtgärderna skall finansieras. Skall kostnaderna i framtiden tas över av skattebetalarna via deras skattsedlar? Jag fick nyss ett intressant pressmeddelande i min hand från skogsindustrierna. Ni tycker att skogsvårdsavgiften utgör en mycket stor belastning. Men i detta pressmeddelande konstateras att skogarna i Sverige ökar med 50 % på lika många år. Under 1900-talet har det svenska skogsförrådet fördubblats. I dag växer skogarna tre gånger snabbare än de gjorde vid sekelskiftet. Årligen ökar skogen med 100 miljoner kubikmeter medan avverkningen uppgår till 70 miljoner kubikmeter. En färsk utredning från Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå visar att de svenska skogarna kommer att öka virkesförrådet med ytterligare 50 % under de kommande 50 åren, om avverkningen ligger kvar på nuvarande nivå. Trots er oro om skogsvårdsavgifterna eller -- rättare sagt -- tack vare skogsvårdsavgifterna har dessa framgångar åstadkommits inom skogsbruket.
Herr talman! Det var en fantastisk jämförelse som egentligen inte är värd någon kommentar. Jag förstår inte på vilket sätt tillväxten i vår skog har med frågan att göra. Skogsvårdsavgiften som sådan är ingen avgift utan en skatt. Den är upptagen i budgetpropositionen och är inte på något sätt avgiftsrelaterad. Svavelskatten, som visserligen behandlas som en skatt enligt beslut av riksdagen, är däremot i princip en avgift och bör också behandlas som en sådan. I stort sett allt som socialdemokraterna tar in i form av skatter och avgifter behandlas som skatter. Hälften av exempelvis arbetsgivaravgiften är enbart skatt som inte är förmånsrelaterad. Det är principvidrigt och något som bör försvinna från statens intäkter.